Herr talman! Jag får inget svar på frågan om vad ett metallurgiskt centrum egentligen innebär. Statsrådet talar om att bygga upp någonting, men vad det nu handlar om —det framgår ju bl.a. av rapporter i massmedia — är hur mycket som skall dras ner, inte bara i Luleå utan också i Oxelösund och i Domnarvet. För Luleås del rör det sig om mellan 500 och 1 500 man. Är det att bygga upp, statsrådet Åsling? Utvecklingen för Luleås del behöver inte heller ske på bekostnad av de andra orternas utveckling. Vi importerar över 50 96 av handelsstålet i landet, och då måste det ju gå att bygga ut verksamheten. Statsrådet talade också om de löften som givits och försökte göra gällande att problemen orsakats av de misstag som den föregående regeringen gjorde. Men faktum är ju, statsrådet Åsling, att den föregående regeringens ”investeringsdrive” i de statliga företagen i Norrbotten under de fyra fem första åren av 1970-talet skapade 11 000 nya arbetstillfällen. Dessa arbetstillfällen är den nuvarande regeringen på väg att plocka bort — det är ju detta frågan konkret rör sig om. Aldrig tidigare har det gjorts så stora investeringar som nu i Norrbotten, säger statsrådet. Norrbottningarna märker inte det. De känner oro när de ser hur verksamheten vid LKAB bantas ner och hur regeringen undviker att rusta upp det södra omloppet på malmbanan. Alla de förädlingsgrenar som vi så väl behöver i det här pinade länet måste komma till stånd snarast. Det går inte att linda in det hela i vackra ord. Vi måste få någon ”action” i det här länet, och det måste ske nu.

Herr talman! Den proposition riksdagen nu behandlar har kommit till för att de 5-6 miljoner svenskar som varje dag lyssnar på radio eller ser på TV skall få bättre program. Jag tänker främst ägna detta inlägg åt att visa på vad sätt förslagen påverkar förutsättningarna för programverksamheten. Sveriges Radio är till för lyssnarna och tittarna. Det är en självklarhet — men en självklarhet som det ibland finns anledning att påminna om. Och många av Sveriges Radios lyssnare och tittare är i dag missnöjda med eller likgiltiga inför Sveriges Radios programutbud. Tusentals samtal med och brev från människor i olika åldrar, från olika samhällsgrupper och från alla delar av vårt land har övertygat mig om detta. Och det är för dessa människors skull — för lyssnarnas och tittarnas skull — som regeringen lagt fram sitt förslag till ny organisation av radio och TV. Det är inte av någon klåfingrig lust att förändra för förändringens skull. En viktig utgångspunkt måste alltid vara att göra program som stämmer med lyssnarnas och tittarnas behov och önskemål. För det räcker inte att ge radio och TV mer pengar. Det har enligt vår mening också krävts organisatoriska förändringar. I debatten har de organisatoriska förändringarna kommit att dominera väl mycket. De får sina rätta proportioner om man tänker på att det handlar om att av nuvarande tre bolag göra fyra bolag, sammanförda i en koncern. Och — det vill jag stryka under — dessa organisatoriska förändringar skall ge förutsättningar för att göra bättre program. Det har nu gått drygt tio år sedan det nuvarande avtalet mellan staten och Sveriges Radio trädde i kraft. Den gångna tioårsperioden har kännetecknats av en betydelsefull utveckling. Omkring 99 96 av landets befolkning har nu, sedan sändarnätet byggts ut, möjlighet att ta emot båda TV-programmen. Färg-TV, som introducerades 1970, har slagit igenom allmänt. Televisionens sändningstid har mer än fördubblats. Också radioverksamheten har utvecklats kraftigt. Det finns nu tre radiokanaler. FM-sändarna når så gott som hela befolkningen. Under 1977 har lokalradioverksamheten byggts ut med sändningar från 24 länstäckande stationer. Utbildningsradion har startat med ny organisation, sedan TRU:s försöksverksamhet slutförts. Denna expansion har förändrat och stärkt etermediernas ställning i samhället och gjort radion och televisionen till alltmer betydelsefulla faktorer i vårt dagliga liv. Det är mycket tillfredsställande att en bred politisk enighet sedan länge råder om de grundläggande villkoren för radiooch TV-verksamheten i vårt land. I det stycket innebär den nu föreliggande propositionens förslag en fortsättning av vad som tidigare gällt: radiooch TV-verksamheten skall anförtros åt företag i allmänhetens tjänst. Dessa företag skall inom ramen för allmänna riktlinjer arbeta fritt och självständigt. 11966 års radioproposition, där riktlinjerna för det nu gällande radioavtalet drogs upp, beskrev föredragande statsrådet de principer som måste ligga till grund för ett sådant system. Han framhöll att etermedierna måste ställas fria i förhållande till såväl politiska som kommersiella intressen. Friheten måste samtidigt förenas med ”en medveten strävan till objektivitet och saklighet i det samlade programutbudet och innefatta möjligheter för olika åsikter och meningsriktningar att komma till tals”. Jag bedömer det som viktigt och värdefullt att på denna punkt inga andra meningar kommit till uttryck under den nu aktuella behandlingen av radiofrågorna. Jag kan alltså med tillfredsställelse notera en fortsatt bred enighet i denna grundläggande fråga. Det finns på motsvarande sätt en bred enighet om att avvisa reklam i radio/ TV. Också i fortsättningen bör radiooch TV-verksamheten finansieras genom mottagaravgifter, det är min bestämda uppfattning. Liksom hittills bör skattemedel användas för utbildningsradion och utlandsprogrammen. I detta sammanhang finner jag det angeläget att tacka kulturutskottet för ett noggrant och väl utfört arbete med denna stora proposition. När vi har utarbetat propositionen har vi vägletts av fyra nyckelbegrepp: integritet, kvalitet, mångfald och decentralisering. En av de viktigaste förutsättningarna för att ett företag med Sveriges Radios ställning skall kunna fylla sin funktion i samhället på rätt sätt är att det kan bedriva sin verksamhet fritt och självständigt. Det räcker inte med att dess integritet inte träds för när. Det bör inte heller finnas utrymme för misstanken att dess verksamhet till någon del bestäms av ovidkommande hänsyn. Därför är det så viktigt att varken de politiskt styrande, statliga myndig heter, intresseorganisationer eller kommersiella intressen tillåts öva inflytande över programverksamheten. Det är angeläget att företagets organisation utformas så, att vi får bästa möjliga garantier för att inga utomstående krafter direkt eller indirekt påverkar förhållandena inom företaget. Radioföretagens integritet kan hotas från flera olika håll. Vi får inte blunda för att allteftersom etermediernas spridning och genomslagskraft ökar, allteftersom radion och televisionen blir alltmer dominerande informationsmedier, ökar också risken för att deras frihet och självständighet sätts i fråga. Det är ingen händelse att talet om en politisk styrning av verksamheten —- som ett hot, en risk, tyvärr stundom också som ett önskemål — blivit vanligare under senare år. Tendenser i den riktningen måste konsekvent och kraftfullt motarbetas. Det är nödvändigt att vi med alla tillgängliga medel slår vakt om Sveriges Radios integritet. Några inskränkningar i principen om etermediernas frihet och självständighet får inte ske. En förutsättning för att denna grundläggande princip skall kunna hävdas framgångsrikt är emellertid att friheten och självständigheten tillämpas under strikt iakttagande av det ansvar som ställningen som ett företag i allmänhetens tjänst naturligen ålägger Sveriges Radio, dess ledning och dess medarbetare. Kravet på opartiskhet och saklighet och dess praktiska tillämpning är här centralt. Innebörden av detta krav kan förändras i takt med att debatten om olika företeelser i vårt samhälle blir öppnare. Självfallet bör programföretagen ha ett ansvar för att debattdeltagare, intervjuade och andra liknande medverkande ges möjlighet att uttrycka personliga åsikter och uppfattningar. Det är viktigt med tanke på yttrandefriheten i radio och TV att programföretagen visar stor generositet i detta hänseende. Men man bör också liksom hittills kunna kräva att en mängd olika åsikter får komma till tals. Den enskilde bör oavsett åsiktsriktning ha möjlighet att i skilda sammanhang lägga fram sin personliga uppfattning i de ämnen som behandlas. Det är därför enligt min uppfattning naturligt att kräva, att varje programföretag svarar för att balans uppnås inom dess egen programverksamhet. Detta betyder inte att man inkräktar på radiooch TV-journalisternas möjligheter att välja den arbetsmetod och de infallsvinklar som bäst gagnar det ämne och den händelse som de vid visst tillfälle vill behandla. Också ensidiga program kan godtas, om programföretaget i ett annat för publiken naturligt sammanhang redovisar andra uppfattningar i samma ämne. På det här sättet tillgodoser kravet på opartiskhet såväl en vidsträckt yttrandefrihet som publikens möjligheter att få en konkret och allsidig information i radio och TV. Utöver kravet på opartiskhet och saklighet har vi funnit det angeläget att i propositionen kraftigt markera företagens ansvar i några speciella avseenden. Jag tänker på vad som sägs om vikten av en god språkvård, om exponeringen av alkohol, om förekomsten av underhållningsvåld och om behandlingen av frågor som rör jämställdheten mellan könen. Denna markering skall i första hand ses mot bakgrunden av dels en klarare insikt om etermediernas utomordentliga möjligheter att påverka lyssnare och tittare, dels den alltmer dominerande plats radio och TV med åren fått som informationsmedier i vårt samhälle. Det ansvar vi på detta sätt velat markera gäller självfallet i förhållande till hela befolkningen, men det är speciellt angeläget att ta sikte på barn och ungdom. Vårt första nyckelbegrepp var alltså integritet. Som jag visat måste det kompletteras med ansvar. Det andra nyckelbegreppet som varit vägledande när vi utarbetat propositionen är kvalitet. Programverksamheten inom Sveriges Radio har under senare år i flera avseenden visat tendens att stagnera. Den ekonomiska åtstramning som genomfördes för några år sedan är en del av förklaringen. Men bristen på pengar förklarar inte allt. Många inom företaget vittnar också om brist på idéer. Kreativiteten har inte alltid blommat på Gärdet, och resultatet har blivit att lyssnare och tittare alltför ofta mött programformer, som redan från början saknat den rätta attraktionskraften. En följd av bristen på pengar har blivit att Sveriges Radio minskat utbudet av tyngre produktion, t.ex. TV-teater. För att uppnå de föreskrivna sändningstimmarna har man fyllt ut med billigare magasinsprogram och därmed försämrat kvaliteten i totalutbudet. Bra underhållningsprogram kostar också pengar. De bristfälliga ekonomiska resurserna är därför en förklaring till att underhållningsprogrammen inte alltid hållit vad man hoppats. Det är självklart viktigt att radio och TV kan ge ett omväxlande utbud av skickligt gjorda program, som kan ge avkoppling och förströelse. Det är nu angeläget att den kvantitativa utbyggnaden av både radiooch TV-verksamheten, som kännetecknat den gångna tioårsperioden, kompletteras med en kvalitetsförbättring. De ökade resurser som beräknas skall därför inte användas till att öka sändningstiden i någon väsentlig grad utan i stället satsas på att göra programmen bättre. En kvalitetsfråga av stor betydelse är radions och televisionens kulturpolitiska insatser. Den frågan har kommit i förgrunden till följd av det reformarbete som bedrivits på kulturområdet under senare år. Strävan är att nå ut med kulturaktiviteter till större delar av landet och att göra det möjligt för nya grupper av medborgare att ta del i kulturlivet. I det här avseendet har radio och TV naturliga förutsättningar att göra viktiga insatser, förutsättningar som hittills inte tillräckligt utnyttjats. Det finns därför goda skäl att starkare än hittills betona etermediernas kulturpolitiska ansvar och att ge företagen sådana resurser att de kan leva upp till detta ansvar. Kvalitetsförbättringen måste avse både TV-programmen och radioprogrammen. Under de gångna åren har radion på ett oacceptabelt sätt kommit i skuggan av televisionen. Jag är övertygad om att den nya organisationsmodell och de ökade resurser generellt för programverksamhet som regeringen har föreslagit kommer att ge ljudradion bättre möjligheter att utvecklas efter sina egna villkor. Ljudradion måste nu få sin chans. Det är ett medium med stora möjligheter — snabbheten i nyhetsförmedlingen, direktsändningen, rösternas intimitet och intensitet, musiken. Mångfald och decentralisering är begrepp som också väglett oss i arbetet med propositionen. Sveriges Radio har med tiden blivit alltför stort och tungrott. Beslutsvägarna har blivit för långa. I ett massmedieföretag av Sveriges Radios storlek — med över 4 000 anställda — är omfattande byråkrati och långa beslutsvägar ett förödande effektivt sätt att hämma uppslagsrikedom, vitalitet och kreativitet. I dag har Sveriges Radios ledning det övergripande ansvaret för nästan alla riksprogram i radio och TV i landet. Företagsledningen lägger fast de årliga programutbudsplanerna. Den beslutar i alla viktiga frågor rörande programpolitik. Den fastställer ramarna för produktionen i och utanför Stockholm. Utan radiochefens välsignelse kan inte någon tjänst inrättas och nästan ingen tillsättas. Vi förordar i stället för nuvarande topptunga organisation en koncern där allt programansvar läggs hos de fyra programproducerande dotterföretagen — TV-företaget, radioföretaget, lokalradion och utbildningsradion. Tjänster skall kunna inrättas och människor anställas av programföretagen. Programpolitiken skall i alla delar läggas fast utan att först ha gått omvägen över en central radiochef. En annan sida av samma problem är att en alltför liten del av radiooch TV programmen hittills har gjorts utanför Stockholm. Detta har bidragit till att skapa en sned bild av den verklighet som skall speglas. Den reguljära bevakningen — både i nyhetsprogram och i andra program — glömmer lätt bort den verklighet som miljoner svenskar lever i. Den bristen avhjälper man inte genom att låta inspelningsbussarna invadera landet eller reportageteam besöka avfolkningsorter. Det handlar mer om att på ett naturligt sätt ge utrymme för ett sätt att tänka som i viktiga avseenden skiljer sig från vad som är vanligt och accepterat i Stockholm. Här tror jag en av förklaringarna finns till att så många människor i dag står främmande för en stor del av programutbudet. Det problem som jag här bara antytt har vi sökt komma till rätta med på olika sätt: genom den nya organisationen, genom en kraftigare satsning på distrikten, genom fler distriktsprogram över riksnätet, genom utbyggnad av regional-TV och genom förstärkning av lokalradion, Både kreativiteten och mångfalden kommer att främjas genom den organisation som vi föreslår. Den innebär att den centrala företagsledningens makt radikalt beskärs. Radiooch TV-verksamheten kommer, som jag redan några gånger varit inne på, att bedrivas av flera olika, från varandra fristående bolag. Det innebär att fler människor kommer att få ett direkt ansvar för en programverksamhet som de har lättare att överblicka och hantera. Det kommer också att innebära att var och en av de olika delarna av verksamheten — TV, riksljudradion, lokalradion och utbildningsradion — kommer att kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar. Ett annat sätt att främja mångfalden är att satsa kraftigt på distrikten. Andelen TV-program som produceras utanför Stockholm kommer under den framförliggande perioden att öka till 40 96. Genom att distrikten får möjlighet att bredda sin verksamhet ökar möjligheterna kraftigt att väsentliga samhällsproblem blir mer allsidigt belysta och att hittills förbisedda delar av verkligheten lyfts fram och speglas i programmen. Tillkomsten av ett antal självständiga bolag med eget programansvar förändrar Sveriges Radios ställning som ett monopolföretag med exklusiv tillgång till sändningsrätt. Den organisation som nu kommer innebär att väsentliga bitar av nackdelarna med ett monopol upphävs. Möjligheter öppnas att praktiskt pröva en situation som i större utsträckning präglas av mångfald i beslut och programutbud. Till detta bidrar också den försöksverksamhet med närradio som vi föreslår. Som radioutredningen på sin tid klargjorde står en sådan verksamhet —också i mera permanenta former —- inte i strid med huvudlinjen att radiooch TV-verksamheten skall anförtros åt företag i allmänhetens tjänst. Däremot är det en bra väg att förverkliga den målsättning som angavs redan inför beslutet 1966 att det system man väljer skall ”innefatta möjligheter för olika åsikter och meningsriktningar att komma till tals”. Det är inte yttrandefriheten som skall ifrågasättas, det är alltid inskränkningarna i den som skall motiveras. Något bärande motiv för att inskränka yttrandefriheten har jag inte sett i debatten. Så till sist, herr talman! Sveriges Radio är arbetsplatsen för flera tusen anställda. Sveriges Radio är ett bolag ägt tillsammans av folkrörelser, organisationer, press och näringsliv. Anställda och ägare har berättigade krav på inflytande. Men vi får inte glömma att Sveriges Radios huvuduppgift är att göra program för alla de miljoner människor som varje dag lyssnar på radio och ser på TV. Radio och TV skall stå i allmänhetens tjänst.

Herr talman! Vi socialdemokrater är starkt kritiska mot regeringens förslag till ny organisation av radion och televisionen. Vår kritik grundar sig på både praktiska och principiella skäl, och den kan sammanfattas på följande sätt. Det kommer att kosta mycket pengar att genomföra den nya organisationen. För dessa pengar får tittarna inga bättre program. De licensmedel som måste användas till organisationsförändringen är därför ur tittarnas och lyssnarnas synpunkt bortkastade. Den organisationsmodell som regeringen föreslår ökar den byråkratiska apparat som radiooch TV-verksamheten måste hålla sig med. Vi motsätter oss en sådan utveckling. Regeringens förslag innebär att ljudradion inte får en egen rikstäckande distriktsorganisation. Den tvingas köpa tjänster från lokalradion och TV distrikten. Vi anser att detta är olyckligt. Det kommer att på ett allvarligt sätt försvaga ljudradions ställning. Den nya organisationen och vissa ändringar i riktlinjerna för programverksamheten medför risker för en begränsning av yttrandefriheten. Programmen kan komma att bli mera utslätade och försiktiga i kontroversiella frågor. Regeringens förslag innehåller många stolta paroller om förbättring av programkvalitet och utbyggnad i olika hänseenden. Men den medelstilldelning som regeringen föreslår räcker inte på långt när till att uppfylla de målsättningar som anges. Därtill kommer att organisationsförändringen i sig slukar en stor del av det reformutrymme om 50 milj.kr. som regeringen erbjuder. Vi hävdar att Sveriges Radio behöver minst 75 milj.kr. i friska pengar för att på ett rimligt sätt kunna motsvara de krav som statsmakterna nu ställer på företaget. Vårt budgetförslag innebär i realiteten ca 35 milj.kr. mer till programverksamheten jämfört med regeringens förslag. Därvid har jag beaktat att vårt förslag inte medför den ökade byråkrati som regeringen pådyvlar radioföretagen. Sveriges Radio måste få större planeringstrygghet. Därför säger vi ja till radioutredningens förslag om treåriga rullande budgetar. Den egna produktionen inom företaget måste få öka. I motsvarande grad kan andelen billiga importerade program minska i programverksamheten. Därmed kan programkvaliteten förbättras, och många fler kulturarbetare kan engageras i programproduktionen. Inslagen av underhållningsvåld måste minska i TV-programmen. Det är numera klart dokumenterat att våldsinslag i underhållningsprogram har klart negativ inverkan på framför allt barn. Det finns ingen anledning att dölja detta faktum. Lokalradions verksamhet måste byggas ut. På många håll behöver lokalradion få möjlighet att bygga upp lokala redaktioner utanför residensstäderna. Det är därför förvånande att utbildningsministern vill förhndra en sådan utveckling. Här ser jag en ambition från utbildningsministern att bana väg för närradion på lokalradions bekostnad. Denna är oroande. Invandrarprogrammen måste breddas till innehållet och ges på fler språk. Propositionen är på denna punkt torftig. Glädjande nog har kulturutskottet kunnat nå enighet om en klar förbättring genom att ansluta sig till kraven på invandrarprogram i den socialdemokratiska partimotionen. Det är angeläget att på olika sätt förbättra situationen för handikappgrupperna så att de lättare kan ta del av radiooch TV-program. Vidare anser vi, liksom regeringen, att distriktsproduktionen bör öka. Utskottet har också i anledning av en socialdemokratisk motion enigt uttalat att ”riktpunkten bör vara att möjliga resursförstärkningar i första hand fördelas på de svagt utbyggda distrikten”. Därmed bör tankarna på att bygga upp enstaka s.k. TV-fabriker kunna avföras. Fördjupade publikkontakter måste eftersträvas. Utvecklingen av publikfora och förstärkta kontakter med folkrörelserna är därvid viktiga inslag. Detta är, herr talman, kortfattat i några punkter vår syn på det förslag som vi nu behandlar. I direktiven till radioutredningen framhöll den socialdemokratiska regeringen att en allmän förutsättning för utredningsarbetet skulle vara att de grundläggande villkor som gällt för rundradioverksamheten i vårt land inte skall rubbas. Det innebär bl.a. att radion och televisionen även i fortsätt ningen skall stå i allmänhetens tjänst. Den skall vara självständig i förhållande till påtryckningar utifrån. Verksamheten skall ge utrymme för nya initiativ, originalitet i presentationen samt mångsidighet och mångfald i programproduktionen. När utbildningsministern nu i sin proposition försöker lansera nyckelorden integritet, kvalitet, mångfald och decentralisering, så tillför han inget nytt. Om dessa mål har det länge rått bred enighet. Redan i 1966 års riksdagsbeslut var dessa honnörsord högfrekventa. De som under åren pläderat för reklamfinansierad radiooch TV-verksamhet har förstås tagit mera lätt på kravet på integritet, men dessa röster har lyckligtvis alltmer dämpats för att för tillfället vara nästan helt tysta. Utbildningsministerns nyckelord motiverar ingen drastisk förändring av radiooch TV-verksamheten och dess organisation. Det måste vara andra ambitioner som utgjort drivkraften till hans förslag i organisationsfrågan. Radioutredningen var enig om att den allmänna programverksamheten bör bedrivas inom ett sammanhållet företag. Denna ståndpunkt fick också ett brett stöd i remissvaren på radioutredningen. Mot den bakgrunden är det utomordentligt anmärkningsvärt att regeringen och riksdagsmajoriteten vill driva igenom en sönderdelning av Sveriges Radio. I folkpartiets Sverige skulle många få vara med och bestämma. Men i denna fråga har beslutet totats ihop av en mycket liten och sluten krets. Detta har skett i fullt medvetande om att man därmed tog strid mot en bred och samlad opinion. Under några månader svingades huggyxan i kanslihuset över Sveriges Radios organisation — än horisontellt, än vertikalt. Att moderaterna applåderade denna övning kan man förstå. Men hur kunde centerpartiet stillatigande åse denna verksamhet? Ett paraply i form av ett moderbolag spändes i hast upp för att skydda mot den störtskur av kritik som sköljde över regeringens första huggsexa. Men paraplyet har fått en svag funktion och kommer därför, befarar jag, att också ges en bräcklig konstruktion. Detta framgår tydligt genom det förbud som utbildningsministern redan i inledningsskedet utfärdar mot att moderbolaget skall få fullgöra vissa för programföretagen gemensamma funktioner såsom publikundersökningar och utgivning av Röster i Radio-TV. För dessa uppgifter påbjuder Jan-Erik Wikström bildande av dotter-dotterbolag. Men ju fler döttrar som föds, desto svagare blir modern. Jag vet inte om det är ofint att tala om att det finns de som ifrågasätter faderskapet. Regeringen har valt att ta strid i fråga om Sveriges Radio. Regeringen kör över en bred remissopinion. Den tar medvetet strid mot hela oppositionen i riksdagen. Den struntar i vad folkrörelserna i egenskap av aktieägare i företaget Sveriges Radio har sagt. Och regeringen bortser ifrån vad de anställda inom företaget tycker. Regeringen slår dövörat till för opinionerna och låter yxan gå. Flera i den borgerliga riksdagsgruppen torde och borde känna ett visst obehag. De har ju varit med i remissarbetet på olika håll och har förankring i organisationer som kraftigt markerat en annan mening än utbildningsministerns. Jag anseratt det är djupt olyckligt att regeringen på detta sätt driver igenom en organisationsförändring av Sveriges Radio. En förändring av den omfattning som nu förestår bör inte genomföras utan att det finns en bred enighet hos beslutsfattarna och en förståelse hos dem som berörs. Riktlinjerna för nuvarande organisation fastställdes av riksdagen 1966. Jag har med intresse gått igenom utskottsbetänkande och kammarprotokoll från detta tillfälle. Nästan ingenting är sig likt i dag. Då rådde det total enighet mellan socialdemokratin och centerpartiet. Debatten med högern och folkpartiet gällde huruvida ett fristående reklamfinansierat TV-företag skulle accepteras. Denna frontlinje föranledde en lång debatt om yttrandefrihet, kvalitet och valfrihet. Beträffande organisationen rådde f. ö. en bred enighet. Kommunikationsminister Olof Palme, som utformat 1966 års förslag, kunde uttrycka glädje och tacksamhet över den breda uppslutningen och noterade att ”inför det uppbyggnadsskede som nu förestår ger det lugn och stabilitet åt arbetet inom Sveriges Radio. Man behöver inte riskera några plötsliga omkastningar i förutsättningarna för verksamheten.” Jag beklagar att det statsråd som är ansvarigt för 1978 års beslut inte kan göra ett liknande uttalande. Men jag vill markera att det är regeringen själv som bär ansvaret för de motsättningar som präglar debatten i dag. Socialdemokratins uppfattning är att den allmänna programverksamheten bör bedrivas i ett sammanhållet företag. Lokalradion bör organiseras som ett dotterföretag till Sveriges Radio, medan utbildningsradion bör bli ett fristående företag. Detta ställningstagande har stöd i en mycket bred remissopinion. Med vårt förslag slipper licensbetalarna en utgift på uppskattningsvis 20 milj.kr. per år. Dessa pengar kan läggas på att förbättra programkvaliteten, bygga ut lokalradion och göra andra förbättringar i programverksamheten. Regeringen väljer att satsa på en utbyggd byråkrati. Jag beklagar detta. I en artikel i gårdagens Expressen hävdade Jan-Erik Wikström att omorganisationen av Sveriges Radio enbart skulle leda till marginella övergångskostnader. ”På sikt kan omorganisationen t.o.m. ge vinster” , skrev han. Jag frågar: Hur demagogisk får man vara? Vilket underlag har Jan-Erik Wikström för detta påstående? Jag menar att det är så lättsinnigt och grundlöst att det knappt tas in i Expressen. De redovisningar vi har fått genom specialföredragningar inför utskottet visar att de årliga merkostnaderna blir i storleksordningen 20 milj.kr., och det känner Jan-Erik Wikström till. Men ändå säger han att omorganisationen inte behöver kosta något. Det måste då vara uttryck för ett allvarligt misstroende mot företagsledningen och företagets styrelse — det är de som har lämnat uppgifterna till oss. Utskottsmajoriteten har i betänkandet inte heller med ett enda ord försökt bestrida att omorganisationen kostar stora pengar. Jag frågar Jan-Erik Wikström på vilka grunder han gör sina påståenden. Jag vill fråga utskottets talesman, Per Olof Sundman, som ledamot av radiostyrelsen, om också han vill hävda att den nya organisationen är gratis. Genom de nya bestämmelserna om bedömningen av opartiskhet och saklighet i programverksamheten föreligger risk för en kraftig inskränkning av den reella yttrandefriheten. I nu gällande radioavtal stadgas att programverksamheten i sin helhet skall präglas av skälig balans mellan olika åsikter och intressen. Propositionens förslag innebär att vart och ett av programföretagen och de två TV-kanalerna skall bedömas för sig i detta avseende. Därmed föreligger en uppenbar risk för att programmen blir mer utslätade och att möjligheterna att göra kritiska reportage och kontroversiella program kraftigt beskärs. SIF-klubben vid Sveriges Radio och kulturarbetarnas organisationer har kraftigt protesterat emot regeringens förslag. Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd, KLYS, betecknar propositionen som ”ett svek mot kulturarbetarna”.

Det är en hård dom över Jan-Erik Wikströms proposition. Sveriges Författarförbund har i skrivelse till de politiska partiernas riksdagsgrupper framhållit att propositionen har en svag förankring i radioutredningen och remissinstanserna. Förbundet uttrycker också sin besvikelse över att kulturutskottets majoritet inte visat den hänsyn till opinionen som borde vara naturlig i en sådan här situation. Författarförbundet menar att en ofrånkomlig konsekvens av att staten skall sluta avtal med vart och ett av de fyra programföretagen är att åsiktsfriheten i programutbudet kommer att begränsas. Kulturutskottets vice ordförande har här i riksdagen under åren varit en god talesman för kulturarbetarna i allmänhet och författarna i synnerhet. Jag frågar därför: Hur kommenterar Per Olof Sundman i dag kulturarbetarnas reaktioner mot regeringens proposition om radio och TV? Också på en annan viktig punkt går regeringen och dess företrädare i utskottet emot en kraftig opinion. Det gäller formuleringen av den viktiga 6 § i radiolagen. I nuvarande radioavtal stadgas att Sveriges Radio skall vara partiskt till förmån för de grundläggande demokratiska värdena. I propositionen föreslås formuleringen: ”Programföretag skall i programverksamheten hävda det demokratiska statsskickets grundidéer samt principen om alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet:” Denna nya formulering om att hävda det demokratiska statsskickets grundidéer i stället för de grundläggande demokratiska värdena har skapat oro på många håll. Den nuvarande formuleringen har lett fram till en praxis i programverksamheten och i radionämndens bedömning. En ny formulering skapar behov av ny tolkning och ny praxis. Detta är emellertid inte meningen, har de borgerliga i såväl konstitutionsutskottet som kulturutskottet sagt. Min fråga är då varför ändringen i så fall skall göras. Om vi är överens om att nuvarande formulering fungerat väl och att ändrad praxis inte bör eftersträvas, vilka motiv finns då för en ändrad formulering? Det är den som föreslår förändringen som i första hand måste presentera motiven för denna, i all synnerhet som den föreslagna förändringen skapat så stor oro bland dem som är engagerade i programproduktionen. Det verkar som om de borgerliga söker strid för stridens egen skull på den här punkten. Radion och televisionen är viktiga kulturpolitiska instrument. Det är angeläget att deras funktion inom det kulturpolitiska området i än högre grad än hittills beaktas. De kulturpolitiska målen måste därför vara bestämmande vid utformningen av rundradioverksamhetens organisation och programverksamhetens innehåll. Till dessa kulturpolitiska mål hör att stärka yttrandefriheten och skapa verkliga förutsättningar för att yttrandefriheten skall kunna utnyttjas. Kulturpolitiken skall ge människorna möjligheter till egen skapande verksamhet och främja kontakt mellan människor. Den skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom kulturområdet. Kulturpolitiken skall vidare i ökad utsträckning utformas med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov. Andra viktiga mål är att möjliggöra konstnärlig och kulturell förnyelse och att decentralisera verksamheten. Radioutredningen har på ett förtjänstfullt sätt analyserat rundradions roll på det kulturpolitiska området. Den har framhållit hur angeläget det är att kulturlivet och kulturutvecklingen speglas i etermedierna. Publiken i olika delar av landet måste få ökad kännedom om och kontakt med den kulturverksamhet som bedrivs. Utredningen framhöll att Sveriges Radio som ledande kulturinstitution har ett självklart ansvar att stimulera och tillvarata den talang och yrkesskicklighet som finns bland kulturarbetare inom olika delar av landet. | Från publikens synpunkt innebär kulturansvaret att etermediernas särskilda förutsättningar att ge och förmedla upplevelser måste tillvaratas och utvecklas. Det är härvid angeläget att de olika uttrycksformerna, såsom ord, ton, bild, form, rörelse och dramatisk framställning, utnyttjas och att kravet på kvalitet tillgodoses. Programverksamheten bör erbjuda ett varierat, rikt, mångsidigt, spännande och underhållande kulturmaterial. Detta kräver ett stort inslag av program med gestaltat innehåll inom olika programområden, framhöll radioutredningen. Det bör också tilläggas att en programverksamhet med denna inriktning kräver medverkan av ett stort antal fristående kulturarbetare, publicister och liknande grupper. Det är värdefullt att radions och televisionens kulturpolitiska betydelse har så klart markerats av radioutredningen och även av utbildningsministern både i propositionen och i anförandet här. I den allmänna debatten framträder ofta en negativ syn på radions och framför allt televisionens roll. Slå av TV-n, säger många. Och visst kan det i många fall vara motiverat att begränsa TV-tittandet. Men framför allt är det angeläget att tatill vara de positiva möjligheter som radio och TV ger. Därför bör målet vara inte i första hand att slå av apparaterna, utan att förmedla ett bra och kvalitativt högtstående programmaterial i såväl radio som television. Radioutredningens synpunkter och förslag beträffande etermediernas kulturansvar har fått ett gott mottagande. Också i propositionen betonas det kulturansvar som radion och televisionen har. Det finns dock anledning att vara kritisk på en viktig punkt i detta sammanhang. Det gäller regeringens förslag till ekonomiska resurser för att uppnå de angivna målen. På punkt efter punkt säger utbildningsministern i svepande ordalag att med de resursförstärkningar som han kommer att föreslå kan detta krav tillgodoses. Jan-Erik Wikströms målformuleringar är som vårblommor som planteras i för kall och näringsfattig jord. De vissnar och dör. Det ekonomiska klimat som erbjuds radion och televisionen möjliggör nämligen inte den vitalitet och det nyskapande i programverksamheten som vi alla önskar oss. I propositionen anvisas ett reformutrymme på 50 milj.kr. Men detta skall räcka till väldigt många saker. När man analyserar åtgärdsprogrammet, finner man mycket snart att pengarna inte på långt när räcker ända fram. Det tycks vara Bohmans ”håll igen” som har varit vägledande i dessa avgöranden. Enbart förslagen om en ökad regional TV-produktion för rikssändningar med en veckotimme, införande av regionala TV-sändningar i ytterligare en region samt ett mindre reprisblock på dagtid beräknas kosta 25 milj.kr. Då är halva summan förbrukad. Försöksverksamhet med text-TV uppskattas kosta 3 milj.kr. Fem veckors semester drar en merkostnad av minst 8 milj.kr. Lägg därtill kostnaderna för den onödiga omorganisation som regeringen och utskottsmajoriteten vill driva igenom. Då är nästan alla reformpengarna förbrukade. Vilka medel återstår då för att förverkliga de stolta parollerna om ökad frilansmedverkan, förbättringar för handikappade och invandrare, bättre utlandsbevakning, fast teaterverksamhet och transmissioner från teaterscener i ökad utsträckning? Och vad blir över för lokalradion? Detta har i utskottsarbetet varit besvärande frågor för de borgerliga. När somliga av dem kom till insikt om att kalkylerna i propositionen inte gick ihop, gjordes från deras sida lovvärda försök att öka medelsramen. Men upprepade bordläggningar av frågan kunde inte hjälpa. Kanslihuset eller någon där sade nej. Och utskottsmajoriteten har lydigt expedierat detta besked. Allmänt sett har det varit ytterst besvärande i utskottsarbetet att låsningarna inom det borgerliga blocket varit så hårda. Den kompromiss som träffats i kanslihuset måste till varje pris hållas också i den borgerliga utskottsgruppen. Detta ger nästan inget förhandlingsutrymme i utskottsarbetet. De informationer som utskottet skaffar sig genom hearings och uppvaktningar påverkar därför inte besluten. Besluten är till sista kommatecken redan fattade. Detta är beklagligt. Medelstilldelningen till rundradioverksamheten för nästa år är ett exempel på detta olyckliga förhållande. Det fanns en majoritet i utskottet för en högre medelstilldelning, grundad på sakliga skäl. Men den majoriteten fick inte komma till uttryck. Vi socialdemokrater vill ta konsekvenserna av de önskemål om förbättrad programverksamhet som vi ställer. Därför föreslår vi att lokalradion skall tilldelas 15 milj.kr. och allmänna programverksamheten 60 milj.kr. i reformpengar. Jag vill ytterligare kommentera förslaget om resurstillskott till lokalradion. Kulturutskottet har tidigare varit enigt när det gällt att framhålla lokalradions betydelse. Utbildningsministern vill begränsa lokalradions utvecklingsmöjligheter genom snäva ekonomiska ramar, som endast kan ge en blygsam förstärkning av nuvarande redaktioner i residensstäderna. Utskottet avvisar denna begränsning och framhåller att det är angeläget att lokalradioverksamheten tillförs personella och ekonomiska resurser, som gör det möjligt att förverkliga de mål som sattes upp 1975. När det gäller utbildningsministerns begränsning av lokalradions utbyggnad till residensstäderna säger utskottet att regering och riksdag inte bör styra formerna för hur bevakningen i länen skall ordnas. Med andra ord: När lokalradion vill tillgodose det starkt kända behovet av underredaktioner, skall den inte hindras genom uttalanden från regeringen. De borgerliga i utskottet har således gått med på ett viktigt uttalande angående behovet av personella och ekonomiska resurser för lokalradion, men de har inte dragit konsekvenserna av detta i medelsanvisningen. Uttalanden i all ära, men utan pengar är och förblir de som skramlande tomma tunnor. För att ge radion och televisionen bättre planeringstrygghet föreslog radioutredningen att ett system med treåriga rullande budgetar skulle införas. Utredningens förslag fick ett enhälligt stöd i remissvaren. Detta förslag har också tidigare framförts i riksdagen. Det skedde i en motion 1971 från nuvarande vice ordföranden i kulturutskottet Per Olof Sundman och nuvarande statsministern Thorbjörn Fälldin. Mot denna bakgrund fanns det onekligen anledning förvänta sig att förslaget nu skulle förverkligas. Men icke så! Utbildningsministern säger att förslaget har stora förtjänster men att det inte bör genomföras i nuvarande samhällsekonomiska läge. Detta är en befängd motivering. Självklart förhåller det sig precis tvärtom: ekonomisk långtidsplanering är ännu mera angelägen när ekonomin är ansträngd. Planering är ju till för att möjliggöra ett mera effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser. En sådan planering är verkligen av nöden nu. Utskottsmajoriteten anför ingen motivering till sitt avslagsyrkande. Om ingen hållbar motivering kan presenteras i debatten i dag bör riksdagen genom att bifalla vår reservation nr 5 hjälpa Per Olof Sundman och Thorbjörn Fälldin att förverkliga sina krav från 1971. Kompensation för allmänna kostnadsökningar skall ges. Därom är vi ense. I den socialdemokratiska partimotionen anvisas en beräkningsmetod som bättre än den som föreslås i propositionen ger kompensation för de verkliga kostnadsökningarna. Utskottmajoriteten gör inte ens ett försök att bestrida att vi har rätt men yrkar ändå avslag på vår motion. Varför vill inte utskottsmajoriteten använda sig av säkraste möjliga beräkningsgrund? Avslutningsvis vill jag betyga att kulturutskottet har lagt ned ett omfattande arbete vid behandlingen av frågan om radions och televisionens fortsatta verksamhet. Utöver propositionerna har vi haft att behandla ett stort antal motioner. Vi har anordnat ett stort antal överläggningar med företrädare för berörda inom rundradioverksamheten, kulturarbetare och andra. Opinioner har kommit till uttryck också genom åtskilliga skrivelser till utskottet. Det har varit mycket påfallande hur väl dessa meningsyttringar har överensstämt med de förslag som vi framfört i den socialdemokratiska partimotionen. I motsvarande grad har de riktat kritik och protesterat mot regeringens förslag. Utskottsarbetet har bekräftat att regeringen i en rad väsentliga avseenden har utmanat till strid. Utskottsmajoriteten har, genom att trotsa och nonchalera dem som uppvaktat utskottet, gett fortsatt understöd åt dessa stridshandlingar. Jag har inte riktigt fått klart för mig varför regeringen väljer denna konfrontationens väg. Enda förklaringen kan vara att regeringen nu vill utnyttja sin nyvunna makt för att ta ett första steg i en fortsatt planerad utveckling. Det tunna paraply som nu spänns över det sönderstyckade Sveriges Radio kan förstås, med en fortsatt borgerlig politik, komma att lyftas av. Uppsplittringen i ytterligare företag kan fortsätta. Och förr än vi anar kan vi vara tillbaka till 1966 års debatt om vem som skall äga radiooch televisionsbolag. Då sade centerpartiet med Gunnar Hedlund i spetsen klart nej till en privatisering av radions och televisionens verksamhet: ”Vems frihet främjar man då? Är det den enskilda människans? Är det Anderssons, Petterssons, Johanssons eller Nilssons frihet man främjar på den vägen? Det har jag svårt att förstå.” Så sade Gunnar Hedlund den 14 december 1966. Vart är centern på väg i dag? Varför går centern så lydigt med när folkpartiet och moderaterna drar ut i härnad mot folkrörelser, företagsledning och anställda i Sveriges Radio, mot kulturarbetare och andra opinioner? Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer i kulturutskottets betänkande nr 24.

Herr talman! Regeringens proposition om Sveriges Radios framtid kan kort sammanfattas på följande sätt: sämre program, ett allvarligt hot mot yttrandefriheten och slutligen en ökad byråkrati. Rundradioverksamheten är i dag den kanske viktigaste förmedlaren av information och kulturupplevelser. Att det har blivit så kan naturligtvis diskuteras och kritiseras. Men det är ett faktum.

Sveriges Radio har i dag en relativ självständighet gentemot statsmakterna, såväl regering som riksdag, och det privata inflytandet har beskurits till förmån för folkrörelserna och andra organisationer. Denna självständighet vill vpk slå vakt om. Visst finns det stora brister inom Sveriges Radio. Programutbudet har under senare år alltmer utarmats. En bra egenproduktion har fått stå tillbaka för en omfattande import av serieprogram, program som bygger på underhållningsvåld och könsdiskriminerande inslag, program som visar upp ett överklassliv i USA eller England — ett liv som har föga att göra med den verklighet som möter människorna i dagens Arbetslöshetssverige. Eller dessa oändliga pratshower, uppbyggda kring en person, alltför utslätade för att kunna reta någon och totalt i avsaknad av såväl information som kulturella värden. Var finns de bra barnprogrammen, de kvalitativt högtstående underhållningsprogrammen, de samhällskritiska informationsprogrammen, såväl inom landet som internationellt? De finns naturligtvis — men de har tyvärr på grund av den njugga anslagspolitik som såväl den förra som den nuvarande regeringen bedrivit blivit allt färre. Socialdemokraterna kan inte frånsäga sig sitt ansvar — de har under en rad år haft möjlighet att förbättra utbudet inom Sveriges Radio genom att ge mer pengar. För det är främst detta som behövs: ökade resurser till radion, till TV och till lokalradion och utbildningsradion. Regeringen går den motsatta vägen. Man väljer att slå sönder en organisation som efter de senaste årens utredande — genom den förra radioutredningen, översynsutredningen och nu den senaste radioutredningen — knappt haft en möjlighet att få stabiliseras. Man väljer att öppna möjligheterna för en påverkan från starka kommersiella krafter. Man väljer att bryta principen om ensamrätten för etersändningar genom förslaget om närradion, och man väljer att försämra programutbudet genom inskränkningar i yttrandefriheten och genom njugga anslagsökningar. Vi kan naturligtvis fråga oss varför. Vad finns det för anledning för en regering att på detta sätt genomföra en organisation med en rad nackdelar? Det kan ju inte enbart vara så att Jan-Erik Wikström under sin korta tid som utbildningsminister vill skapa ett gigantiskt monument över sig själv. Grunden är naturligtvis att herr Bohman äntligen ser sin chans att öppna dörrarna för en reklamfinansierad rundradioverksamhet i storbolagens intressen samt inskränka yttrandefriheten — och därvid anknyta till den tradition som högern stått för inte bara i Sverige utan också internationellt, nu senast i Västtyskland. Man kan misstänka att det för den svenska högern handlar om att skaffa sig en inträdesbiljett till den nybildade reaktionära högerinternationalen. Herr talman! Regeringen påstår att omorganisationen leder till integritet, mångfald, förbättrade program och en ökad decentralisering. Man har ställt upp en rad honnörsord utan någon som helst praktisk förankring i själva förslaget. Vänsterpartiet kommunisterna har i sin partimotion främst på fem punkter konkretiserat sin kritik, nämligen när det gäller organisationsfrågorna, programfrågorna, yttrandefriheten, närradion-TV:n och ekonomin. Samtliga dessa frågor går självfallet in i varandra och bildar en helhet, som visar att propositionen bestämt måste avvisas. Eftersom kulturutskottet uppenbarligen inte har velat förstå — eller kanske rent av inte har begripit — vår kritik och våra förslag, och eftersom vi inte har haft möjligheter att utveckla dem i utskottet kommer vpk här i kammaren att framställa ett antal särskilda yrkanden. Först och främst har vi kritiserat förslaget när det gäller organisationsfrågan. De borgerliga partierna älskar att måla upp Sveriges Radio som ett jättelikt, centralstyrt, monopoliserat företag, en koloss som genom sin blotta storlek utgör ett hinder för all utveckling. Så är det nu inte. Redan i dag finns det inom organisationen en rad relativt självständiga enheter. Man har lokalradion, utbildningsradion, de båda TV-kanalerna osv. och, inte minst väsentligt, man har som jag framhöll inledningsvis en relativ självständighet utåt. Man har en gentemot statsmakterna och andra intressegrupper fristående ställning. I borgarnas ursprungliga förslag splittrade man upp företaget i fyra från varandra fristående företag. I den senaste versionen har man lagt till ett moderbolag, detta efter en förödande kritik från bl.a. Landsorganisationen och TCO. Moderbolaget påstås nu förhindra att företagen spelas ut mot varandra vid medelstilldelning och liknande tillfällen. Men, som flera kritiker har framhållit, moderbolaget kommer att bli mycket svagt. Det har också utbildningsministern medgivit. Det kan karakteriseras som ”kejsarens nya paraply”. Och det kommer inte att utgöra det integritetsskydd som Jan-Erik Wikström vill påskina. De enskilda företagen kommer, i synnerhet om man ser till de övriga skrivningar som finns i propositionen, att vara mycket mer sårbara för påtryckningar av skilda slag än nuvarande företag, och påtryckningar inte bara utifrån utan också inom företaget. Påtryckningarna utifrån kan komma från en rad håll, också från riksdagen. Sveriges Radio har hittills formellt varit fristående från staten, vilket har inneburit att utbildningsministrar av skilda schatteringar kunnat ställa sig upp här i kammaren och framhålla för klåfingriga riksdagsledamöter att de inte skall lägga sig i Sveriges Radios inre verksamhet. Nu flyttas formellt ansvaret för verksamheten över till riksdagen. Jan-Erik Wikström befriar sig själv från rollen som försvarare av Sveriges Radios integritet. Nu kan alla enskilda riksdagsledamöter i fortsättningen komma med pekpinnar.

Vad innebär, Per Olof Sundman, ”ungefär” och ”stor återhållsamhet”? Utskottet borde klart ha sagt ifrån att det är riksdagen som drar upp de allmänna riktlinjerna för verksamheten, men att företaget självt innanför dessa ramar bör få utforma sin policy. Herr talman! Uppsplittringen innebär inte bara ett hot mot integriteten utan medför också en rad andra nackdelar. Vi kan ta internationella exempel. I Frankrike delade man för några år sedan det gamla franska företaget för radio och TV i sju delar. Dessa företag har nu fungerat i drygt tre år. Vilka är erfarenheterna? Jo, smygreklam, krångel, byråkrati, kraftigt ökade kostnader och en kraftig ansvällning av främst den administrativa personalen. Den planerade satsningen på nationellt producerade kulturförmedlande TV program har inte kunnat genomföras, i stället har den amerikanska importen ökat. Också i Sverige kommer byråkratin — och därmed kostnaderna — att öka, eftersom fyra företag måste bygga upp en egen administration. Propositionen påstås innebära en ökad decentralisering. Senast i går fick vi höra Jan-Erik Wikströms skugga Bert Levin utveckla detta med decentralisering i Öppen kanal. Det är fint minsann med decentralisering — i alla sammanhang och vad den än kan innebära. Här skiftar regeringen färg, allt efter läge och syfte. Ordet decentralisering har blivit en kameleont — blå, grön eller rosa alltefter situationen. I detta fall är färgen blå. Bert Levin påstod i radio i går att stora företag är fula, otäcka monster, som det gäller att slå sönder. I dag hävdar utbildningsministern detsamma. Man kan dra paralleller, exempelvis den nya högskolan som utbildningsministern också har haft att besluta om. Vad gjorde den borgerliga regeringen då? Jo, i gott samarbete med socialdemokraterna slog man ihop ett stort antal fristående utbildningsenheter till en jättekoloss. Vänsterpartiet kommunisterna har alltid hävdat att det inte är storleken i sig som är avgörande, utan vem som har makten. En chef eller fyra chefer är tämligen likgiltigt — det är innehållet och vilka som utövar inflytandet som är det avgörande. Fyra företag med fyra chefer kan i själva verket vara mer centraliserat än ett företag med en relativ självständighet inom företaget. Fler landsändar kommer att komma till tals genom denna s.k. decentralisering, påstår Jan-Erik Wikström. Varför då? Är det så säkert? Lika litet som mångfalden ökar bara för att man mekaniskt ökar antalet företag, lika litet behöver förslaget innebära att fler landsändar kommer till tals. Jan-Erik Wikström påstår vidare i dag att genom att man satsar på distrikten, ökas möjligheterna att väsentliga samhällsproblem blir mer allsidigt belysta och att hittills förbisedda delar av verkligheten lyfts fram och speglas i programmen. Jag tycker att detta återspeglar en väldigt egendomlig syn på vilka åsikter som stockholmare företräder. En stor del av dem som bor i den här delen av landet kommer faktiskt från andra delar av landet. Men visst vore det bra om det kom till stånd en ökad distriktsverksamhet. Vänsterpartiet kommunisterna är positivt till det, men vi har sagt att det kräver mer pengar. Det krävs nämligen att man bygger upp en ordentlig basorganisation ute i distrikten, i form av ateljéresurser och annat. Annars blir det lätt så att distrikten på grund av penningbrist tvingas specialisera sig på vissa områden, vilket alltså kommer att leda till att mångfalden minskar och inte ökar. Man kommer hela tiden att tvingas återfalla på Stockholms basresurser. Fråga en göteborgare hur han har det i dag! | För riksradions del kommer regeringsförslaget att bli förödande för distrikten. I dag har man, efter alla omorganisationer, så smått kommit i gång med en effektiv verksamhet ute i distrikten och lyckats åstadkomma ett intimt samarbete mellan radio och TV. Detta samarbete har en rad fördelar för programkvaliteten och för personalens mångsidighet. Nu slås detta sönder. Riksradion förutsätts fortsättningsvis förlita sig på lokalradion. Lokalradion skall producera riksradioprogram. Då frågar man sig oroligt: Är detta regeringens avsikt med lokalradion? Dess karaktär av lokalradio kommer att försvagas och riksradions möjligheter att göra djuplodande program i motsvarande mån att försämras. På flera ställen i sitt tal här i dag och i propositionen säger sig Jan-Erik Wikström värna om just radion och lokalradion. Han påstår att uppsplittringen kommer att stärka radions självständighet och möjlighet att hävda sig mot TV. I själva verket kommer det att bli precis tvärtom — man fortsätter ju med att ha såväl radion som lokalradion på svältkost. Herr talman! Mycket mer skulle kunna sägas om just själva organisationsfrågan. Jag skall här inskränka mig till ytterligare en faktor, publikkontakten. Man får inte bättre publikkontakt genom att ge de redan starka grupperna i samhället möjlighet att komma till tals i etern eller påverka programmen och deras utformning.

Jan-Erik Wikströms förslag i denna del består av konferenser eller, som det tidigare hette, publikråd. Kritiken mot dessa publikråd var massiv, framför allt från folkrörelsehåll. De skulle leda till ökad byråkratisering, de skulle ta resurser från nu väl fungerande publikkontakter och de skulle utgöra ytterligare ett hot mot integriteten. Nu döps publikråden om och kallas konferenser, men deras principiella form kvarstår. Därmed tror sig utbildningsministern kunna smyga undan kritiken. Det är samma metodik som han har försökt använda sig av när det gäller vår andra huvudkritik, nämligen frågan om yttrandefriheten. Frågan om yttrandefriheten är, som också Georg Andersson tidigare påpekat, den fråga som föranlett den mest omfattande kritiken från kulturarbetarnas sida. Författarförbundet, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd och samtliga centrumbildningar har uppvaktat och protesterat. Men de är inte ensamma i sin fruktan. Även SR, såväl dess styrelse som SIF-klubben, har reagerat mycket kraftigt. Vad är det då man främst vänt sig mot? Ja, främst har det gällt två frågor, nämligen det faktum att opartiskheten i radioavtalet i fortsättningen inte skall gälla programutbudet i dess helhet utan att varje bolag skall teckna ett eget avtal och att varje bolag inom sig skall balansera programmen. Detta gäller inte bara varje bolag utan också de två TV-kanalerna tagna för sig. Läser man regeringspropositionen kan man t.o.m. få misstanken att varje program i sig skall vara balanserat. Vilka konsekvenser detta kommer att få för programutbudet är lätt att se. Udda, kontroversiella eller över huvud taget konstnärliga och personliga program kommer det att bli mycket svårare att göra. Om jag tidigare fick möjlighet att i ett program ge uttryck för den självklara men obekväma åsikten att regeringen omedelbart borde nationalisera den svenska bilindustrin, innan Volvo flyttar ut hela sin tillverkning, kunde detta balanseras av en intervju med Pehr Gyllenhammar i ett annat program. Enligt den nya ordningen skall vi bägge vara med i samma program. Annars uppstår obalans. Och vägrar Gyllenhammar att medverka så lär det inte bli något program alls. I förlängningen av detta ligger också vilka effekter detta opartiskhetskrav kan få inom andra områden där staten är engagerad, exempelvis litteraturstödet. Vill man, Per Olof Sundman, också där ställa upp krav i fortsättningen? Den andra frågan gäller demokratiparagrafen. I nuvarande avtal stadgas att Sveriges Radio skall värna om de demokratiska värdena. Nu skall där i stället stå att företaget skall värna om det demokratiska statsskickets grundidéer. Och med ett demokratiskt statsskick förstås enligt utbildningsministern fri rösträtt, fria och hemliga val och fri åsiktsbildning, värden som vi alla i och för sig värnar om. Men, herr talman, det demokratiska statsskickets grundidéer är något mycket snävare än demokratiska värden. Utbildningsministern försöker nu åter förenkla debatten. I en kvällstidning i går beskyllde han alla dem som har fört fram kritik mot denna förändring för att vara förvirrade och för att citera falskt. Det demokratiska statsskickets grundidéer skulle vara något vidare än t.o.m. de demokratiska värdena. Men då frågar man sig oroligt vad demokratiska värden egentligen innebär för utbildningsministern. Är det demokrati att arbetarna på sin arbetsplats frånkänns de flesta möjligheter att bestämma över sin egen arbetsmiljö, att de boende frånkänns de flesta möjligheter att bestämma över sitt bostadsområde om de inte själva äger sina lägenheter eller hus? Enligt utbildningsministern är det uppenbarligen så. Men så visar han också på inskränkningarna i vår nuvarande demokrati när de som har makt och pengar kan bestämma över andras framtid. USA uppfyller enligt utbildningsministern alla kriterier på demokrati. Hur skulle nyhetsrapporteringen från folkmordet på det förment odemokratiskt uppbyggda Vietnamesiska folkets befrielserörelse ha sett ut i folkpartiets Sverige? frågar man sig. Och vad anser utbildningsministern om Israel och om den krigföring och de mord som begås mot det palestinska folket? Andra inom det borgerliga lägret har en efter en framträtt och sagt att förändringen i själva verket inte innebär någon skillnad. Gunnar Richardson och hans koliega från centern gjorde det under utfrågningen på SIF-klubben på Sveriges Radio. Men varför då ändra paragrafen? Den ende som var ärlig nog att erkänna vad det egentligen gällde var Anders Björck. Han förklarade frankt att denna förändring innebär en möjlighet att stoppa vad han kallade vänstervridningen på Sveriges Radio. Här skall alla obekväma personer och åsikter rensas ut. Radion skall förvandlas till en den borgerliga regeringens propagandacentral, ett borgerlighetens Pentagon. Herr talman! Vi har i vår motion också pekat på en rad andra faktorer som innebär ett klart hot mot yttrandefriheten. Den förstärkta genmälesrätten är ett exempel. Ett annat, som särskilt KLYS tagit upp vid flera tillfällen men som kulturutskottet förbigår med total tystnad, är den famösa skrivningen i propositionen om att i fortsättningen skall ”kraven på opartiskhet ställas lägre än eljest endast i fråga om personliga åsikter och uttalanden som framförs av debattdeltagare, intervjuade och andra liknande medverkande”. Vi frågade oss i vår motion vad utbildningsministern menade, och vi frågar oss i dag vad kulturutskottet menar med att inte ens beröra denna passus, som det faktiskt inte bara är vi som riktat kritik emot. Är det bara debattdeltagare och intervjuade som skall få framföra personliga åsikter? Jag tror nu att inte ens utbildningsministern vill sträcka sig så långt som till att lägga munkavle på alla övriga medverkande. Men då tycker jag att det behövs ett klargörande på den här punkten. Utbildningsministern upprepar i dag exakt samma formulering härifrån talarstolen. Han gårt.o.m. längre än så. Han säger: Men man skall också liksom hittills kunna kräva att en mängd olika åsikter får komma till tals. Poängen är helt enkelt att utbildningsministern gör frågan om yttrandefriheten till en kvantitativ fråga. Bara så många som möjligt får komma till tals, är yttrandefriheten garanterad. Yttrandefriheten betraktar vi i vpk också som en kvalitativ fråga, en fråga om att få uttrycka egna åsikter. Har utbildningsministern glömt alla de grupper som han själv så gärna vill skall få medverka i fortsättningen — alla kulturarbetare och alla trubadurer? Jag vill ställa en rak fråga: Kommer de och kommer exempelvis programledare inom Sveriges Radio i fortsättningen att få en möjlighet att uttrycka personliga uppfattningar? Av den skrivning som finns och av det vi tidigare i dag fått höra verkar det inte vara så. Det är inte yttrandefriheten som behöver motiveras, utan eventuella inskränkningar i den, fortsatte utbildningsministern litet längre fram i sitt tal. Då tycker jag också att han skall motivera de allvarliga inskränkningar som han tillsammans med sina borgerliga kolleger är i färd med att införa. Ett lögnaktigt påstående blir ju inte sannare för att det upprepas, och en utbildningsminister blir inte mer trovärdig för att han konsekvent undviker sakfrågorna och beskyller sina motståndare för att vara förvirrade. Herr talman! Inskränkningarna i yttrandefriheten kommer att få oacceptabla återverkningar på programutbudet. I motsats till detta lägger vi i vår partimotion en rad konkreta förslag dels om hur man skall värna integriteten, men dels också om hur man skall förbättra programmen, Vi har krävt att andelen egenproducerade program — teaterstycken och liknande — skall öka. Det tycker nu inte kulturutskottet. En sådan ökning kostar mer pengar, och det kan uppenbarligen inte accepteras från borgerlighetens sida. Kvalitetshöjningar är naturligtvis bra, säger man. Men kosta — det får de inte! I valet mellan skräpkultur och en kvalitativt bra egenproduktion väljer regeringen det förra. Vi har i vår motion lagt fram en rad förslag, bl.a. om en fast TV teaterensemble. Vi har krävt att radion måste upphöra att vara ett reklammedium för den multinationella grammofonindustrin. Vi har krävt en ökad frilansmedverkan och en annorlunda importpolitik. Vi har där pekat på att exempelvis filmen i tredje världen nu är inne i ett oerhört intressant utvecklingsskede, som vi här inte får ta del av. Vi har krävt ett bättre programutbud för barnen, och vi har, liksom f. ö. också socialdemokraterna, krävt att riksdagen gör ett uttalande mot det rena underhållningsvåldet, som ju främst drabbar barnen. Den främmande produktionen upptar hälften av all sändningstid i TV i dag. Det gäller inte bara importen utan också program producerade av det nätverk av privata bolag som vuxit upp inom landet och vars enda syfte är att tjäna pengar. Kulturpolitiska ambitioner saknas där i stort sett. Tvärtom tvingas Sveriges Radio i dag serva dessa bolag med egna ateljéresurser och annat. Det är en orimlig situation om man samtidigt påstår sig hävda rundradioverksamhetens ökade kulturans rar. Eller se på radion: Bara för ett par veckor sedan demonstrerade Yrkestrubadurernas förening tillsammans med en rad invandrarorganisationer här utanför riksdagshuset för mer svensk musik, för mer invandrarmusik. Vänsterpartiet kommunisterna stödjer deras krav. Men var står kulturutskottet? Och var står Per Olof Sundman? I propositionen hävdas vidare att de ”informationspolitiska målsättningarna relativt sett överbetonats hittills”. Det är ett förvånansvärt påstående. Utbildningsministern ser alltså en motsättning mellan ett bra nyhetsutbud och ett bra kulturutbud. För mig föreligger där ingen motsättning — tvärtom tycker jag att de kan komplettera varandra. Och tyvärr är det inte bara kulturutbudet som försämrats under de senaste åren utan också nyhetsutbudet. Även här har vi lagt en rad konkreta förslag. Vi har krävt att nyhetsbevakningen skall byggas ut och att korrespondensnätet skall byggas ut för att Sveriges Radio skall kunna uppfylla ens rimliga krav på de målsättningar som anges i propositionen. Utbildningsministern kan gärna själv svara på hur många korrespondenter som finns i dag stadigvarande i Latinamerika och rapporterar därifrån. Herr talman! Visst finns vissa positiva inslag i propositionen — det skall inte förnekas. Det gäller ökade satsningar på de hörselskadades behov, de synskadades behov samt vissa språkliga minoriteters behov, men de är å andra sidan helt otillräckliga. Och man kan ifrågasätta om de ens är möjliga att genomföra med de anslag som ges. Efter att ha läst såväl propositionen som utskottsbetänkandet och nu senast orden av Wikström i gårdagens Expressen så framstår det för mig som allt nödvändigare med en enkel kurs i matematik för den borgerliga riksdagsmajoriteten.

Nu påstår visserligen utbildningsministern att en omorganisation som berör över 1 350 personer inte kostar pengar. Men det påståendet bör betraktas på samma sätt som många andra i regeringsförslaget och inte tillmätas någon större tilltro. Jag för min del litar i det fallet betydligt mer på de medarbetare inom Sveriges Radio som kan organisationen och dess ekonomiska villkor, och jag litar mer på de redovisningar och föredragningar som getts i kulturutskottet. Slutligen, herr talman, vill jag kort beröra närradion. På litet längre sikt är närradion det kanske allvarligaste inslaget i regeringspropositionen. Närradion innebär helt enkelt att ekonomiskt starka grupper i fortsättningen skall kunna köpa sig tid i etern. Det menar vi är att införa reklam-TV bakvägen. Visserligen sägs i lagförslaget att reklam skall vara förbjudet. Men ingenting hindrar exempelvis den lokala ICA-butiken att ställa utrustning och liknande till förfogande, och vad motprestationen sedan kommer att bli är lätt att föreställa sig. Herr talman! Vi ser den föreslagna omorganisationen av Sveriges Radio som en onödig och dyr omorganisation som allvarligt hotar yttrandefriheten.

Så några ord till Georg Andersson: Vi tycker från vänsterpartiet kommunisternas sida att det är positivt att man från socialdemokratiskt håll vill slå vakt om Sveriges Radios nuvarande organisation, och i många stycken sammanfaller också våra krav. Men på några avgörande punkter finns viktiga skillnader. Den första gäller utbildningsradions ställning. Socialdemokraterna vill att utbildningsradion skall vara fristående från Sveriges Radio i övrigt. Det är helt inkonsekvent och ologiskt, om man vill slå vakt om integriteten. När det sedan gäller lokalradion vill socialdemokraterna ha en särredovisning av anslagen. Också det öppnar vägarna för påtryckningsmöjligheter. Vi har sagt att lokalradion skall ha kraftigt ökade resurser — den har satts på svältkost alltför länge — men det skall ske genom att man ger ordentliga anslag till hela företaget. Där tycker jag att socialdemokraterna tagit upp alldeles för litet pengar. Vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit en resursförstärkning på totalt 150 milj.kr., och av det kan vi tänka oss att 35 milj.kr. går till lokalradion. Vidare förde i radioutredningen två socialdemokrater fram kravet på att Sveriges Radio skall utträda ur Svenska arbetsgivareföreningen — ett krav som vpk fört fram under en rad år. Det kravet avvisas nu av socialdemokraterna i kulturutskottet. Då vill jag fråga Georg Andersson om han anser att det verkligen är förenligt med Sveriges Radio som ett företag i allmänhetens tjänst att vara med i den odemokratiska församlingen. Vi har i vår motion också tagit upp Nordsat. Vi hade en debatt om det förra veckan. Där vinglar socialdemokraterna som sanna liberaler från den ena sidan till den andra utan att veta vilket ben de skall stå på. Jag kan bara konstatera att man uppenbarligen inte är beredd att avskriva planerna på en nordisk satellit-TV, vilket jag beklagar. Till sist den kanske mest avgörande frågan: Vi har från vpk förklarat att vi om möjligt vill riva upp det beslut vi i dag är i färd med att fatta om Sveriges Radio. Var står socialdemokraterna i denna fråga? Är man beredd att efter ett eventuellt maktskifte återställa ordningen och sammanföra Sveriges Radio till ett sammanhållet bolag med ett avtal som värnar om yttrandefriheten, integriteten och ett gott programutbud? Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till samtliga vpk-motioner.

Herr talman! Kulturutskottets betänkande nr 24 över radions och televisionens fortsatta verksamhet är omfattande. Dess värre är det också koncentrerat till sitt innehåll. Där behandlas inte bara de stora frågekomplexen utan också mängder av mindre enskildheter — en stor del av dem betydelsefulla, en del mindre viktiga. Ett stort antal talare har anmält sig i dag, och den totala anmälda talartiden är lång. Jag kommer tyvärr, herr talman, själv att överskrida den talartid jag ursprungligen beräknade. I mitt anförande skall jag bl.a. lägga några allmänna synpunkter på rundradioverksamheten och den förestående organisationsändringen. En del synpunkter har redan framförts av utbildningsministern. Jag vill gärna passa på att nämna att Jan-Erik Wikström och jag sedan länge diskuterat radiofrågor tillsammans och att vi redan för fem år sedan, som Georg Andersson påpekade, lade fram en omfattande, resonerande motion kring rundradioverksamhetens organisation. Utöver de mera allmänna synpunkterna skall jag beröra några delfrågor som särskilt uppmärksammats i debatten. Både de frågorna och andra frågor kommer att tas upp av andra företrädare för utskottsmajoriteten i kulturutskottet och konstitutionsutskottet. I likhet med många andra här i kammaren tillhör jag den generation som vuxit upp med rundradioverksamheten. Själva termen ”rundradio” myntades 1922, samma år som jag föddes — och samma år som televerket påbörjade sina första försökssändningar. Jag minns farbror Sven och kusin Alexander från min femsexårsålder och de laddade nyhetssändningarna under 1930-talet och kriget. Under 1950-talet bodde jag i en norrländsk avkrok där dagstidningarna alltid var minst ett dygn gamla och där radion var en omistlig kontakt med yttervärlden — trots att den bästa sändningstiden på kvällarna regelmässigt fördärvades av sovjetiska störningssändare. De var inte riktade mot oss utan mot Radio Free Europe. Jag upplevde också där televisionens inbrott i en avlägsen fjällbygd, och jag såg dess enorma möjligheter som kultur-, kunskapsoch nyhetsförmedlare. Men jag har inte bara varit en intresserad radiooch TV-konsument. Jag gjorde mitt första egna radioprogram på hösten 1957. Sedan dess och fram till det jag blev ledamot av riksdagen har jag medverkat inom ljudradio och television i praktiskt taget alla funktioner som står öppna för en frilansare. Jag har varit ledamot av den nuvarande radionämnden från dess tillkomst 1967 fram till för två år sedan, och jag har därefter suttit i Sveriges Radios styrelse. Under min tid i riksdagen och dess kulturutskott har jag — som jag återkommer till och som Georg Andersson påpekade — helt naturligt starkt engagerat mig i frågor som rör den svenska rundradioverksamheten och Sveriges Radios arbetsvillkor. Herr talman! Med den här redovisningen vill jag ha sagt att jag har en hel del förstahandskunskap om den svenska radioverksamheten. Men jag vill också tillägga: Detta innebär inte att jag har tvärsäkra och helt bestämda synpunkter i alla detaljer på hur omorganisationen — som nu är nödvändig — skall se ut. Jag har aldrig haft några kategoriska patentlösningar till hands på hur programverksamheten bäst skall utformas. Och jag har alltid varit starkt medveten om svårigheten att i ord uttrycka den lag och det avtal som definitivt bäst skall dra upp de yttre ramarna för programverksamheten. Tvärsäkerheten finns i desto rikare mått på andra håll. Senast har den demonstrerats av de två föregående talarna från denna talarstol. De tycks veta hur man skall lösa alla problem — det är bara det att de inte är ense om hur lösningarna skall se ut. Jag har sannerligen haft anledning att fundera över hur sammansatt radioproblematiken är efter det att radioutredningen lagt fram sitt betänkande, under remissbehandlingen i radiostyrelsen, under penetreringen av radiopropositionen och under arbetet i kulturutskottet. Jag har tvingats kombinera dessa funderingar med den parallella debatten och utredningsverksamheten kring en nordisk TV-satellit och mitt arbete i den förra året tillsatta videogramutredningen. I en sådan situation inser man snart att det finns många alternativa lösningar, många nya vägar att pröva, och att det är nära nog omöjligt att i förväg med säkerhet avgöra vilken lösning, vilken väg, som slutligt är den bästa. Jag vet att jag inte är ensam om att inta en prövande och omprövande hållning i dessa frågor. Jag har mött denna hållning hos många enskilda bland Sveriges Radios medarbetare på olika nivåer. Det är mot den bakgrunden av prövande och omprövande eftertänksamhet jag ställer mig bakom allt väsentligt i de förslag som framlagts i propositionen. Vi här i riksdagen skall göra övergripande överväganden. Därvidlag är det naturligtvis av stor betydelse för oss att vi tar del av de synpunkter som läggs fram t.ex. av de anställda vid Sveriges Radio. De har praktiska erfarenheter och kunskaper, vilkas vikt inte får underskattas. Men vi får inte glömma att en facklig organisation också — det är självklart — till icke ringa del i sina uttalanden präglas av facklig strategi. Man vill ha mer pengar för programverksamheten, och då ställer man sig lätt avvisande till organisationsändringar, som kan befaras minska de egentliga programmedlen. Man vill i görligaste mån arbeta i lugn och ro, och man ställer sig därför avvisande till organisationsförändringar som innebär nya eller ändrade arbetsuppgifter. För en facklig organisation är det betydligt enklare att ta ställning i en sådan fråga än det är för oss i riksdagen; detta sagt i anledning av mycket kategoriska uttalanden från medarbetarna vid Sveriges Radio. Det finns dock i dag anledning att något se på den svenska rundradions verksamhet och organisation genom åren. De första försökssändningarna kom i gång år 1922, som jag nämnde inledningsvis. År 1924 antog riksdagen en lag om — som det hette — ”den trådlösa telefoniens utnyttjande för rundradioändamål”. Detta innebar att AB Radiotjänst bildades. Företaget hade sina första sändningar den 1 januari 1925. Verksamhet och sändningstid ökade snabbt. De första skolradioprogrammen sändes redan 1928. Önskemål om två ljudradioprogram framfördes och avvisades första gången 1929. Den första egentliga radioutredningen utsågs 1933. Denna föreslog bl.a. att radiosändningarna skulle anförtros ett statligt bolag. Detta förslag avvisades. AB Radiotjänst bestod; dock fick staten ökad representation i styrelsen. År 1943 tillsattes en ny radioutredning. Denna lade fram sitt betänkande i januari 1946. Beslut fattades om nya sändningsfaciliteter, och man beslöt att sikta in sig på flera samtidigt sända program. Man räknade då med trådradiosändningar som den bästa tekniska lösningen. Radiotjänst bestod. År 1952 tillsattes den s.k. dubbelprogramutredningen. Denna lade fram sitt betänkande 1955, i vilket konstaterades att utvecklingen gått snabbt och att trådradiosändningar inte längre var aktuella — FM-tekniken hade tagit över. Televisionen stod för dörren. En TV-utredning tillsattes 1951. Denna föreslog försökssändningar 1952, och i oktober 1954 lade den fram sitt slutbetänkande. År 1955 började ljudradions P 2-sändningar. Året därpå startade de första reguljära TV-sändningarna. 1957 försvann AB Radiotjänst och ersattes med Sveriges Radio AB. Den väsentliga skillnaden var att folkrörelserna tillkom som aktieägare. I praktiken var det samma organisation som levde vidare. Tankar väcktes på att förstatliga organisationen, men de avvisades. Detta hände gång på gång. Samtidigt avvisades gång på gång förslag om att bryta monopolet genom att införa en konkurrerande reklamfinansierad radiooch TV-verksamhet. Denna har tagits upp i dagens debatt av tidigare talare. Somliga roar sig ju med att måla spöken på väggen. Jag tror att vi kan säga att reklamfinansierade ljudradioeller TV-sändningar numera är definitivt avförda från dagordningen. De hör inte hemma i dagens debatt. År 1960 tillsattes den nya radioutredningen, som bl.a. fick till uppgift att fundera över regional verksamhet. Två år senare fick den tilläggsdirektiv att också syssla med TV:s framtid och då framför allt om och när vi skulle kunna etablera en andra TV-kanal. År 1966 kom riksdagens beslut om två TV-kanaler i ”stimulerande tävlan”. 1967 fick vi en ny radiolag, en ny radioansvarighetslag och ett nytt avtal mellan staten och Sveriges Radio, och 1972 var de två radiokanalerna helt jämställda vad angår ekonomi och sändningstid. Till allt det här uppräknade kommer en serie ambitiösa utredningar inom Sveriges Radio. Vi har alltså diskuterat de här frågorna länge och utvecklingen har varit snabb. Tekniken har förfinats och språngvis skapat nya förutsättningar för etermedia. Det som under 1920-talet var en spännande och intressant lek vid knastrande kristallmottagare är i dag, på gott och ont, en betydande del av den verklighet i vilken vi lever — den verklighet som består av 22 000 timmar ljudradio och 4 500 timmar TV per år. Det är egendomligt att denna växande programverksamhet så länge kunnat existera inom en enda organisation. I början av 1930-talet kunde de fast anställda programmedarbetarna vid radioföretaget samlas i ett rum och förevigas på samma fotografi. I dag uppgår de till ungefär 1 500. Den tekniskt arbetande och den administrativa personalen har ökat i antal i samma omfattning. Allt detta har fram till nu hållits samman inom ett enda företag. Under de senaste decennierna har det i den allmänna debatten och här i riksdagen riktats kritik mot företaget. Det har beskrivits som för stort och för byråkratiserat för att på rätt sätt känna gå i land med sina uppgifter. Den kritiken har ofta skjutit över målet — stundom grovt. Å andra sidan är det uppenbart att starka krav gjorde sig gällande under 1960-talet, som syftade till en decentralisering av besluten inom radioföretaget, en strävan mot fler enheter med större självständighet. 1966 års proposition och riksdagsbeslut kan betraktas som ett första allvarligt steg i den riktningen. Vi fick ju då sex i hög grad självständiga programenheter. Av särskild betydelse var att de två TV-kanalernas relationer till varandra fick en speciell utformning och att distrikten fick en särskild organisation. År 1975 kom beslutet om lokalradion. Den fick som bekant karaktären av dotterbolag. Året därpå var det dags för utbildningsradion som också den blev ett dotterbolag. Det här är en tydlig utvecklingstendens, och i den utvecklingens förlängning framstår det förvisso inte som orimligt att låta också ljudradion och televisionen få karaktären av två självständiga programföretag — alltså att ta steget fullt ut och förvandla Sveriges Radio till en koncern med ett moderbolag och fyra dotterbolag. En utveckling i den riktningen har påbörjats, och det är naturligt att låta den fortsätta. Det finns argument som talar mot en sådan organisation. De redovisas utförligt och utan överord i Sveriges Radios yttrande över radioutredningens betänkande. Jag har själv deltagit i arbetet med detta remissyttrande. Under den gångna hösten och vintern debatterades livligt ett par interna kanslihuspromemorior. Jag syftar på de mångomtalade s.k. horisontella resp. vertikala huggen. För mig framstod de där skisserade organisationslösningarna som omöjliga. Den koncernmodell som presenterades i radiopropositionen — modifierad med hänsyn till de synpunkter som framförts under debatten — finner jag emellertid väl värd att pröva. Det ur organisatorisk synpunkt väsentligaste är givetvis att ljudradion och televisionen blir självständiga programföretag. Det bör påpekas att detta inte ären unik svensk tankegång. En sådan klyvning har redan genomförtst.ex. i Frankrike — jag säger det trots att Eva Hjelmström nyss nämnde Frankrike som ett skrämmande exempel. I den livliga debatten i Norge kring NRK:s, Rikskringkastingens, verksamhet har krav framförts att ljudradio och television skall anförtros två separata företag — detta trots att man där bara har en TV-kanal och ett ljudradioprogram. I kritiken av propositionens organisationsförslag har man särskilt uppehållit sig vid integritetsfrågan. Man menar att fyra programproducerande företag skulle få svårare att bevara och stärka sin självständighet, sin integritet, gentemot statsmakterna och de starka organisationerna i vårt land. Jag tror inte det resonemanget håller inför en mera närgången prövning. Om vi i dag sedan ett antal år tillbaka hade haft ett självständigt radioföretag och ett självständigt TV-företag och förslag väckts om att de skulle slås ihop till ett enda företag, tillsammans med lokalradion och ljudradion — då, i den situationen, hade man sannolikt med betydligt större rätt kunnat gå ut och varna för att integriteten var hotad. Enligt propositionen skall vart och ett av dotterbolagen iakttaga saklighet och opartiskhet, och varje företag skall i princip i sin programverksamhet iakttaga skälig balans mellan olika åsikter och intressen. Också detta har uppfattats som ett hot mot programföretagens integritet och ett hot mot medarbetarnas yttrandefrihet. Risken är stor, sägs det i den socialdemokratiska partimotionen, att programmen blir mera utslätade och att möjligheterna att göra kritiska reportage och kontroversiella program blir beskurna. I vpk-motionen är man inne på samma tankegångar. Det kan finnas skäl att erinra om att dessa grundläggande programregler är av gammalt datum.

De har hängt med genom åren, och de kommer att finnas kvar i överskådlig framtid. De mjukades upp i någon mån med 1967 års radioavtal, där det sägs att programverksamheten i sin helhet skall präglas av balans mellan olika åsikter. Radionämnden har accepterat att partiskhet i ett program eller ett programinslag i en TV-kanal kan balanseras av så att säga motsatt partiskhet i program eller programinslag i den andra kanalen — eller i ljudradion. Behandlingen av denna fråga har dock inte varit problemfri i radionämnden, som man skulle kunna tro av debatten. Det har stundom varit besvärligt för radionämndens ledamöter att avgöra i vad mån ett fristående program på ett rimligt sätt balanseras av andra program. När det gäller t.ex. program riktade till barn har nämnden ställt högre krav på balans inom ett och samma program -— eller i förekommande fall en och samma programserie. Här bör man kanske också påpeka något som tydligen är bortglömt i diskussionen: vi befinner oss redan nu i en situation där vi har tre företag som vart för sig skall iakttaga balans i sin programverksamhet — det nuvarande Sveriges Radio, lokalradion och utbildningsradion. De tre företagen kan inte påverka varandras program — de är ju självständiga — och de kan alltså inte räkna med en så att säga övergripande balans i programutbudet. Med den nya organisationen får vi fyra programföretag som är självständiga i förhållande till varandra, och dessutom uttalas det i propositionen att den ena TV-kanalens program inte skall kunna balanseras av program i den andra kanalen. Det sista motiveras givetvis av de två kanalernas vidgade självständighet. Naturligtvis har balansproblemet därmed blivit mera påtagligt. Men frågeställningen är mera komplicerad än den ser ut. Ingenting talar för att programproducenterna i Sveriges Radio hittills, när de gjort program som kan bedömas som partiska, före sändningen försäkrat sig om att detta program skulle balanseras av ett annat program. Det handlar alltså knappast om att det har förekommit en sorts planerad balans eller — om man så vill — en planerad partiskhet. Men, som sagt, balansproblemet blir mera påtagligt med de nya reglerna. Jag har emellertid svårt att föreställa mig att de skall få de svåra konsekvenser för yttrandefriheten som många tycks föreställa sig, däribland Georg Andersson och Eva Hjelmström. Från SIF-klubben, kulturarbetarna och författarkåren har det framförts synpunkter på detta. Man uttrycker oro för att yttrandefriheten skall inskränkas med detta nya krav på balans inom varje programföretag för sig. Georg Andersson riktade en direkt fråga till mig om hur jag ser på dessa kulturarbetares värderingar. Jag tror helt enkelt att man felbedömer verkningarna av de nya reglerna. Jag tror inte att mångfalden kommer att bli lidande. Snarare finns det skäl att anta att den skall förstärkas. Detta ligger ju — det finner man vid litet närmare eftertanke — inbäddat i balanskravet. Sänds ett program av viss typ skall det balanseras av ett annat. Det är ju en garanti för ökad mångfald. Jag tror inte heller på det resonemang om självcensur som har förts i flera sammanhang. Det hänger samman med att jag väl känner de s.k. kulturarbetargrupperna här i landet. Jag har stor tilltro till både deras och radiomedarbetarnas integritet och självständighet som personer. Nu några ord om demokratibegreppet, som ju också har betraktats som en kärnfråga i debatten. Den s.k. demokratibestämmelsen från år 1967 innebär ett avsteg från opartiskhetskravet på programverksamheten. Det stipulerades att Sveriges Radio skulle hävda de ”grundläggande demokratiska värdena”. I propositionen föreslås att demokratiregeln skall överföras från avtalet till radiolagen. De socialdemokratiska reservanterna i utskottet delar — enligt reservationen 13 — majoritetens uppfattning att demokratibestämmelsen bör överföras till radiolagen. Däremot motsätter man sig formuleringsändringarna. Socialdemokraterna är som bekant inte ensamma om detta. Man hävdar att en praxis utvecklats inom Sveriges Radio och radionämnden för hur den gamla formuleringen skall tolkas samt att en ändring skulle skapa nya tolkningssvårigheter. Enligt min bedömning förhåller det sig knappast så, att det kommer att bli några större tolkningssvårigheter. Här bör vi ha klart för oss att demokratiparagrafen under de elva år som den nuvarande radionämnden fungerat har blivit aktuell bara vid ett fåtal tillfällen —- jag tror att de kan räknas på ena handens fingrar; i vart fall på båda händernas fingrar. Det har alltså inte medfört några större problem. I skriften ”Radionämnden anser.

Herr talman! Per Olof Sundman talade här om behovet av en prövande och omprövande hållning. Låt mig få säga att det börjar bli något prövande för oss i kulturutskottet att ständigt bevittna Per Olof Sundmans omprövande hållning. Det var svårt att spåra någon entusiasm över propositionen i Per Olof Sundmans anförande, som mera var ett pliktskyldigt försvar. ”Härtill är jag nödd och tvungen” kunde ha satts som rubrik över det. Det var väl också därför han ägnade så stor del åt historieskrivning och skildring av sina privata kontakter med Sveriges Radio — intressanta i och för sig men inte särskilt meningsfulla i den här debatten. Jag vet att Per Olof Sundman inte älskar det förslag som han här är satt att försvara. Han är ledamot av radiostyrelsen och har i den egenskapen avgivit ett remissvar — det skedde i slutet av september 1977 — som har blivit helt överkört i kanslihuset. Nu försvarar han kanslihusets hållning. Det måste vara svårt att på det här sättet dagtinga med sin övertygelse. Jag kan förstå Per Olof Sundmans plågor. Men skulle inte Per Olof Sundman ha kunnat undvika en del av de problem som han nu har försatt sig i? Fanns det verkligen ingen möjlighet att komma in i det slutna rum där propositionen författades för att i tid slå näven i bordet? Per Olof Sundman var en av de ivrigaste tillskyndarna av att radioutredningen kom till stånd. Men var det verkligen ett sådant här resultat han då tänkte sig? Jag tvivlar på det. Jag har tidigare nämnt hans förslag om treåriga budgeter, som han nu röstar emot. Jag vet att Per Olof Sundman har kommit till insikt om att Sveriges Radio behöver mera pengar för nästa år och att omorganisationen kostar, men också på den punkten avser han tydligen att rösta emot sin tidigare inställning i dag. I ett senare inlägg skall jag återkomma till medelsanvisningarna. Jag har fått en känsla av att centern vill göra någonting för lokalradion och därför har medverkat till att häva restriktionerna i fråga om underredaktioner och begränsningen till residensstäder — någonting måste man ju göra för decentraliseringen. Men kan Per Olof Sundman nu förklara för oss hur lokalradion skall få resurser till detta inom den snäva ram som regeringen och utskottsmajoriteten anvisar?

Herr talman! Per Olof Sundman vill inte diskutera spöken, säger han. Då vägrar han att diskutera med en väldigt bred remissopinion: med de tunga fackliga organisationerna, med den samlade kulturopinionen, med medarbetarna vid Sveriges Radio. De spöksyner som bl.a. jag målade upp här i form av en privatiserad radio och TV delar vi nämligen med alla dessa organisationer. Vi är alltså inte ensamma om att se det här förslaget som ett steg på vägen mot högerns gamla idé om en reklamfinansierad rundradioverksamhet. Per Olof Sundman tar över huvud taget inte upp det jag särskilt pekade på i mitt första inlägg, nämligen närradio och när-TV som ett första steg på vägen mot att föra in reklam i etern. Faktum är ju att det inte finns någonting i lagförslaget om närradio och när-TV som garanterar att inte t.ex. det lokala köpmannaförbundet kommer att ställa utrustning till förfogande för organisationer och sedan förvänta sig gentjänster smygvägen. Sedan var Per Olof Sundman åter inne på detta med opartiskhet, integritet och demokrati. Jag kan hålla med Georg Andersson om att det var en väldigt motsträvig och egendomlig argumentation som Per Olof Sundman förde. Den vart.o.m. motsägelsefull i flera stycken. Beträffande opartiskheten sade Per Olof Sundman t.ex. att radionämnden har accepterat att hela programutbudet skall bedömas och inte varje kanal och företag för sig. Därefter sade Per Olof Sundman att det redan i dag finns tre företag och att de skall bedömas för sig. Men ett faktum är ju att ett program inom lokalradion kan vägas mot ett program inom riksradion. Per Olof Sundman försökte också vinna en billig poäng genom att säga att om vi i dag hade haft fyra företag och slagit ihop dem, då hade integriteten hotats. Varför? Jag pekade tidigare på Frankrike, där man nu diskuterar just en sammanslagning, därför att det nuvarande systemet lett till en enorm byråkratisering och ökade kostnader samt därför att man bakvägen fört in reklam.

Herr talman! Det är klart, Eva Hjelmström, att det är litet knepigt att förstå det där med spöken. De är ju svåra att se. Vad jag menade med spöken var Eva Hjelmströms resonemang om att de nya reglerna skulle innebära inte bara vad de faktiskt innebär, nämligen balans inom varje programföretag för sig, utan också balans inom samma program. Det kravet finns inte. Det kallar jag för spöken. Frågorna beträffande närradion kommer att tas upp av en annan talare. Jag sade inte att integriteten skulle bli hotad, om vi hade ett stort antal företag och slog ihop dem. Det beror på hur sammanslagningen går till och vilka företag man har haft tidigare. Jag är eftertänksam och vill gärna pröva, ompröva och tänka efter innan jag tar ställning. Det kanske är ovanligt i en del politiska kretsar. Men jag vill betona att jag gör så. Därför tog jag upp det tidigare i mitt inlägg. Jag sade att om vi hade haft fyra företag i dag och Jan-Erik Wikström föreslagit att vi skulle slå ihop dem till ett enda företag, hade vi säkerligen fått — det är en spådom från min sida — en störtsjö av protester mot detta sätt att försöka centralisera, styra och påverka företagens programutbud. Georg Andersson undrade om jag hade några kanaler till kanslihuset. Bästa Georg Andersson, skall jag redogöra för min vänskap med Jan-Erik Wikström och tala om att jag stundom pratar med folk? Det har ju inte alls med sakfrågan att göra. Georg Andersson frågade vidare om jag verkligen hade väntat denna proposition. Nej, inte riktigt. Det som kanske mest förvånar mig är att förslagets utformning är så lik en motion som jag var med om att formulera 1973. Det var faktiskt litet oväntat.

Herr talman! Per Olof Sundman har varit med och undertecknat mycket.

När kulturarbetare och andra opinionsbildare har samma mening nu, då säger Per Olof Sundman i sin höga visdom att nu felbedömer de verkningarna av den nya organisationen. I sitt huvudanförande, tror jag det var, sade sig Per Olof Sundman ha stor tilltro till kulturarbetarna. Varför tar han inga intryck av dem, när de ger sin mening till känna inför utskottet och på annat sätt? Så var det frågan om medelsanvisningar. Nu erkänner Per Olof Sundman att det uppstår kostnader med omorganisationen, men han säger att dessa går inte att precisera. Men radioledningen har ju presenterat en beräkning. Per Olof Sundman säger vidare att propositionen har avstått från att beräkna kostnader. Det är allvarligt att man lägger fram ett organisationsförslag där man medvetet har avstått från att beräkna kostnadskonsekvenserna. Men därtill skall sägas att det ansvariga statsrådet Jan-Erik Wikström gång på gång har hävdat att han räknar inte med att det uppstår några kostnader. Ni måste samordna er på något sätt. För egen del säger alltså Per Olof Sundman att det uppstår vissa övergångskostnader, och han hänvisar då till dragningsrätten. Nu börjar det bli riktigt virrigt. Dragningsrätten är ju ett lån som Sveriges Radio får ta för att klara överkostnader ett år men som man är skyldig att återbetala ett annat år. Det är väl inte så den här omorganisationen skall finansieras, för den kommer att kosta pengar nästa år och nästa år och nästa år. Det uppstår aldrig någon möjlighet att återbetala lånet. Den beräknade kostnaden ligger på 20 miljoner per år. Slutligen en riktig fadäs i debatten: Per Olof Sundman hänvisar i argumentationen om kostnadskompensationen till att socialdemokraterna ju vill höja arbetsgivaravgiften — alltså går de 20 miljonerna åt till det! Men, Per Olof Sundman, i en automatisk kostnadskompensation måste självfallet kostnader av typ arbetsgivaravgift och annat sådant ingå. Här har Per Olof Sundman hamnat alldeles vilse. Jag beklagar det. Debatten kan ju verka helt förvirrande om inte det här klarläggs.

Herr talman! Per Olof Sundman säger att han är eftertänksam och gärna vill ompröva. Då tycker jag att han omedelbart skall ompröva sin inställning till det här regeringsförslaget. Efter att ha hört hans andra inlägg är jag ännu mer förvånad över att han över huvud taget kunnat ställa sig positiv till det. Per Olof Sundman tog upp frågan om balansen. Det är möjligt att jag har läst propositionen alltför snävt, och då är det naturligtvis positivt att få höra att det inte är varje program som skall vara balanserat. Men faktum kvarstår ju att i fortsättningen skall varje programföretag för sig, varje TV-kanal för sig, svara för opartiskheten och inte det totala utbudet inom Sveriges Radio TV, vilket alltså kommer att utgöra ett hot mot yttrandefriheten. Sedan till de frågor som ställdes i det förra inlägget, när Per Olof Sundman nös. Vad jag framhöll om allmänna riktlinjer och detaljregleringar var helt enkelt detta: Vad riksdagen skall göra är att dra upp allmänna riktlinjer för verksamheten, exempelvis att Sveriges Radio skall värna om de demokratiska värdena. Vad riksdagen däremot inte skall göra är att detaljreglera verksamheten vid Sveriges Radio, lägga sig i de enskilda programmen. Det finns i propositionen en rad skrivningar som jag inte kan tolka annat än som detaljregleringar, och därför frågade jag efter kulturutskottets inställning. Kulturutskottet har nämligen sagt att man skall ha ungefär samma grad av detaljreglering som f. n. Det har tidigare varit en av kärnpunkterna att man över huvud taget inte skall ha några detaljregleringar från statsmakternas sida. Sedan till kostnadsfrågan. Det är verkligen förvånande att höra Per Olof Sundman. Först säger regeringen att man skall satsa på distrikten och se till att de får egna resurser och skall kunna gå ut och göra program. Men då måste man, som jag framhöll tidigare, bygga upp en viss organisation. Man måste ha administration, ateljéresurser för TV t.ex. Man måste ha medarbetare, tekniker, journalister. Det är en organisation som förhoppningsvis kommer att kvarstå i framtiden, om man nu bygger upp den, och det måste automatiskt medföra ökade kostnader och inte, som Per Olof Sundman säger, bara övergångskostnader. Det är den stora miss man gjorde med lokalradion: man trodde att det inte skulle kosta pengar. Men det har den gjort och det skall den få göra. Det borde man beakta också när det gäller distriktsverksamheten.
Herr talman! Georg Andersson tog upp mitt lilla räkneexempel med arbetsgivaravgiften-löneskatten. Men så enkelt är det inte som Georg Andersson säger. Den kostnadskompensation han talar om kommer ju först därpå följande år. Georg Andersson var litet överraskad över att jag drog in dragningsrätten här och tyckte det var förvirrat. Jag vill påpeka att jag där i mycket hög grad uttalar en personlig mening. Jag sade att jag ville peka på att dragningsrätten fanns och att det var min förhoppning att reglerna för dragningsrätten skulle tolkas generöst om det visar sig längre fram i vinter att omställningskostnaderna skulle bli höga. Georg Andersson sade också att radioledningen har preciserat omläggningskostnaderna. Nej, radioledningen har inte gjort det vare sig inför utskottet eller i radiostyrelsen. Däremot har man gjort översiktliga beräkningar av vad det ungefär kan komma att kosta. Tyvärr är det omöjligt att i dag avgöra hur stora övergångskostnaderna blir. Det beror helt och hållet på hur man genomför omläggningen, om man finner mjuka och bra former, det tempo som man anslår etc. Eva Hjelmström förde på tal detta med ”ungefär”, i samband med min nysning. Det gällde formuleringen i utskottsbetänkandet — ”ungefär samma grad av detaljreglering”. Utskottet har alltid försökt undvika att göra detaljålägganden eller komma med bestämda synpunkter till Sveriges Radio för olika delar av verksamheten. Däremot har kulturutskottet utvecklat en teknik att skriva i sina betänkanden på ett sådant sätt att man ger vissa vinkar till radioledningen hur man tycker att pengarna bör användas. Man uttrycker alltså en mening utan att låta den följas av några bestämda direktiv.